Herr talman! För någon vecka sedan behandlade vi en del utlåtanden från konstitutionsutskottet, däribland ett i vilket ett enhälligt utskott avstyrkte herr Ahlmarks tankegångar om att vi i riksdagen borde ha offentliga utskottsförhör. Mot slutet av dagens utrikesdebatt har jag nu fått intrycket att herr Ahlmark efter sitt misslyckande i fråga om utskottsförhören försökt att i stället anordna något slags offentlig utfrågning här i kammaren. Snälla herr Ahlmark, jag står till förfogande att diskutera sakfrågan i uhjälpen, när den står på dagordningen i april månad. Just nu, när vi inte har den frågan uppe till behandling, kan varken jag eller herr Torsten Hansson yttra oss.

Herr talman! Det gläder mig att fröken Mattson, fastän hon tycker illa om offentliga utskottsförhör, i alla fall gav något slags svar på den fråga jag ställde. Det är nämligen mycket betydelsefullt att få veta om vi den 19 april — eller vilken dag i april frågan nu kommer upp — skall kunna uttrycka den majoritet för ökad u-hjälp som finns i riksdagen i form av ett beslut om ett höjt u-landsanslag. Eller om vi skall misslyckas på grund av dålig samordning före den debatten och det avgörandet. Därför är det värdefullt att de trevare, som från folkpartiets håll gjorts i olika sammanhang, möts av de socialdemokratiska motionärerna med en positiv vilja till samverkan i syfte att vinna majoritet den 19 april. Handelsministern påstår att jag ord för ord har återgivit min interpellation. Jag kan försäkra handelsministern att jag inte tror att någon enda formulering var identisk; det finns mycket mera visdom att hämta i min interpellation! Däremot är det alldeles klart att jag har samma åsikt i min interpellation som jag har i dag. Men handelsministern kan ju inte kräva att jag bara för variationens skull skall byta åsikt och göra honom glad. Han antyder även — och herr Björk var inne på samma tanke — att jag egentligen inte borde tala om detta i utrikesdebatten. Nu är det ju så, att regeringen har gjort en deklaration i frågan om Portugal och EFTA — den kom ganska överraskande — och dessutom har herr Björk gjort ett inlägg här i samma fråga. Skulle jag då, för att jag framställde en interpellation i ämnet förra veckan, låta bli att i utrikesdebatten diskutera frågan om Portugal och EFTA? Naturligtvis kan regeringen inte i denna debatt undgå kritik för sin regeringsdeklaration bara därför att det föreligger en interpellation i ämnet. Jag instämmer med herr Lange när han ändå antyder att det möjligen kan ha varit ett misstag att Portugal en gång kom in i EFTA. Det är mycket möjligt att både det parti, som jag själv tillhör, och alla andra partier då gjorde detta misstag, som naturligtvis har sin förklaring i bristande insikt om vad som skulle komma att hända i Angola, Mocambique och Portugisiska Guinea. Men det misstag som gjordes i slutet på 50-talet har gett oss ett verktyg för påtryckning på Portugal. Det verktyget bör brukas nu. Så säger herr Björk att det vore bra om man gick in för en »systematisk utsvältningspolitik», som är ett utmärkt uttryck. Också han skulle kanske i det fallet kunna ge sin anslutning till tanken. Men, herr Björk, om vi inte kan nå det allra bästa — d. v. s. sanktioner i Förenta Nationerna och omedelbara påtryckningar i EFTA från alla de övriga medlemsländerna — får vi väl göra vad vi kan för att se till att Portugals ekonomiska utveckling inte fortsätter i samma snabba takt som hittills under 60-talet. Vi bör i det avseendet göra vad vi kan i FN trots att man hittills har misslyckats där. Och vi bör även i EFTA göra vad som är möjligt för att hindra att Portugals ekonomiska utveckling går så raskt att landet får ständigt ökade resurser till sitt förfogande för att fortsätta kriget i Afrika. Herr Björk säger att man i förväg vet att de övriga EFTA-staterna inte kommer att reagera positivt på en sådan här begäran. Jag tvivlar faktiskt, herr talman, på att herr Björk verkligen känner till den saken. Om svenska regeringen och herr Björk har en så pass negativ inställning som den här debat ten visar, så tror jag inte att man har gjort något allvarligt försök att testa opinionen i de övriga EFTA-länderna. Slutligen säger herr Björk att han för sin del inte kan ha någon uppfattning i frågan huruvida Sverige skall fortsätta att ekonomiskt stödja Portugal i den ekonomiska utvecklingskommitten. Han kan inte heller ha någon uppfattning om huruvida Sverige skall vara solidariskt med Portugal inför framtida förhandlingar med EEC. Hans skäl är att handelsministern skall svara på det någon gång i framtiden. Jag tänkte mig annars att om herr Björk håller ett stort upplagt anförande i utrikesdebatten om Portugals relationer till EFTA och någon sedan frågar honom — han tycks ju vara en sådan expert på detta område — vad han anser om samarbetet i den ekonomiska utvecklingskommittén och om lojaliteten mot Portugal inför framtida förhandlingar med EEC, så borde han ha kunnat våga uttrycka någon mening i stället för att tala om att han inte kan ha någon ståndpunkt förrän handelsministern har sagt sitt.
Herr talman! Att herr Ahblmarks anförande nästan ord för ord, som jag uttryckte mig, återgav stora delar av hans interpellation, det kan vem som helst av kammarens ledamöter kontrollera och konstatera. Han säger vidare att det kanske var ett misstag att vi släppte in Portugal. Herr Ahlmark, så lätt var det inte. Om herr Ahlmark menar att det kanske var ett misstag, har han en uppfattning som skiljer sig från min i fråga om innebörden av EFTA-konventionens regler och bestämmelser.

Vi ville även skapa en plattform för enighet i framtiden när vi som ett fundamentalt mål för EFTA:s verksamhet betonade att vi önskade skapa en enhetlig marknad i den del av världen i första hand som vi själva tillhör. Vi förklarade att vi hade ett visst behov av att utåt visa att var och en som var villig att ta på sig förpliktelserna och att fullfölja avtalets bestämmelser skulle ha rätt att vara med. Jag var visst inte, herr Ahlmark, blind för att Portugal var en diktaturstat. Jag hade till och med en gång som hastigast besökt landet. Jag visste att regimen uppfattades av många som avskyvärd redan då. Jag visste att den i olika avseenden också tog sig för oss mycket otrevliga uttryck i maktutövningen i besittningarna utanför Portugal. Men jag sade att EFTA-stadgan är sådan, och vi står för det. Vi kan tycka att det kanske var besvärande att Portugal anmälde sitt intresse och tog på sig förpliktelserna, men vi hade då ingen grund att vända oss emot Portugals handlingssätt. Herr Ahlmark skulle kunna säga att han helst skulle ha sett att vi inte tagit med Portugal. Han borde i stället ha sagt att EFTA-konventionen skulle ha utformats på ett annat sätt, att den skulle inrymma också andra förpliktelser och ett annat samarbete än vad stadgan nu innehåller. Jag vill än en gång understryka att så här lätt tror jag inte att herr Ahlmark skall komma ifrån det hela. Konsekvenserna av hans nu upprepade krav att vi verkligen skall göra något för att utöva påtryckning mot Portugal måste väl bli, att om vi inte lyckas med den saken, så skall vi ställa krav på en uteslutning. Misslyckas vi därmed, bör vi ta vår egen ställning under omprövning och lämna organisationen. Det skulle ge oss en effektiv möjlighet att utöva de påtryckningar och föra den politik på handelns område och närbesläktade områden som herr Ahlmark önskar. Vi gör, herr Ahlmark, varken mer eller mindre för Portugal än vår konvention och vårt samarbetsavtal föreskriver för oss.
Herr talman! Herrar Björk och Lange försöker att i fråga om reaktionen mot Portugal enbart rädda sig med de tekniska svårigheter som skulle föreligga att utöva påtryckningar inom EFTA. Jag vill återföra debatten till ett område där herrarna inte har den möjligheten, nämligen en punkt som jag tog upp i mitt första anförande och som gäller situationen inom FN. När vi nu har fått i gång den här debatten, vore det intressant att höra vad herrar Björk och Lange säger på den punkten. Från folkpartiets sida har vi upprepade gånger sagt att det är nödvändigt att öka påtryckningarna mot Portugal inom FN. Portugal är jämsides med Sydafrika den sista stora kolonialmakten, och det finns anledning för oss att reagera. Jag har själv inför fastställandet av direktiven för den svenska FN-delegationen i höstas betonat angelägenheten av att Sverige uppmärksammar den här saken. Jag frågade i mitt första anförande vilka realistiska initiativ regeringen kan peka på att den tagit i syfte att öka trycket på Portugal inom FN. Jag har fortfarande inte fått något svar. Det finns i dag, herr talman, inga som helst tekniska hinder för att ge sig in i en debatt. Jag avvaktar alltså med livligt intresse ett svar.
Herr talman! Det torde vara uppenbart för oss alla att herr Dahlén nu skyndat fram till sin partiväns hjälp. Det är ett riktigt påpekande, att vi bör begagna alla tillfällen som står till vårt förfogande för att inom ramen för Förenta Nationerna och i enlighet med dess stadga verka för att utöva alla de påtryckningar på Portugal som vi kan. Vi har också stött vettiga resolutioner i detta avseende, herr Dahlén. Jag skall inte räkna upp dessa, utan nöjer mig med att betona att även jag till fullo delar uppfattningen att vi bör begagna alla tillfällen till att stödja verkningsfulla åtgärder mot Portugal inom FN:s ram. Men det var inte detta diskussionen dessförinnan gällde.
Herr talman! Herr Ahlmark trasslar verkligen till det för sig. Han väcker en interpellation, där han tar upp vissa konkreta detaljspörsmål som = berör EFTA-samarbetet. När jag sedan mera allmänt tar upp hela frågan om EFTA och Portugal begär han, att jag skall svara på frågorna i hans interpellation. Jag hänvisar därvid till handelsministern, och då klagar herr Ahlmark över att jag inte skulle ha någon egen åsikt. Varken herr Ahlmark eller jag har varit ledamöter i riksdagen särskilt länge, men jag har för min del ändå lyckats upptäcka att den procedur herr Ahlmark i detta fall vill tillämpa är direkt hårresande. Att jag skulle försöka att i denna debatt göra något slags inhopp i handelsministerns ställe vore verkligen alltför övermaga. Sådana metoder överlåter jag åt herr Ahlmark. Allmänt sett måste jag slå fast att hela denna ungliberala offensiv i EFTA frågan är ett av de grövsta bluffförsöken i den senaste tidens utrikespolitiska debatt. Det är en spekulation i total okunnighet om stämningsläget ute i Europa och i de olika EFTA-länderna. En kompakt borgerlig opinion i dessa länder skulle bestämt avvisa varje försök att utnyttja EFTA för påtryckningar mot Portugal. Detta gäller även de liberala och frisinnade partierna i dessa länder. Jag har för min del försökt få en viss klarhet i dessa sammanhang, även om jag inte gör anspråk på att känna till alla detaljer i EFTA-samarbetet. Folkpartisterna har däremot underlåtit att söka skapa en sådan klarhet. Jag har aldrig upptäckt att de 1ledande folkpartister, som årligen sammanträder med parlamentariker från andra EFTA-stater, gjort det ringaste försök att ta upp denna fråga eller att bedriva något slags agitation mot Portugal. Jag förstår dem också mycket väl, ty de vet precis lika väl som jag att sådana försök skulle vara totalt utsiktslösa. Det är helt enkelt den omständigheten att ungliberalerna ännu så länge är tillräckligt fjärran från det politiska ansvaret som gör att de leker med sådana påfund. Den dag de och deras vänner får chansen att överta regeringsansvaret kommer de att uppträda på exakt samma sätt som övriga borgerliga regeringar inom EFTA-kretsen.

Herr talman! Alla bör ha insett att herr Björk i sitt senaste inlägg ersatte argumenten med diverse uttalanden, som mera liknade smädelser, om »okunnighet», om »spekulationer» Oo. s. Vv. Jag kan försäkra herr Björk en sak. Jag hoppas att en liberalt dominerad regering, om och när den kommer till makten i vårt land, inte skall uppträda på samma passiva sätt som den nuvarande gentemot Portugal vare sig i Förenta Nationerna eller i EFTA. Nu menar herr Björk att jag inte skulle få fråga honom om det är nödvändigt med hänsyn till EFTA:s stadgar att lämna Portugal en speciell hjälp via den ekonomiska utvecklingskommittén och att ge Portugal löften om stöd i framtida förhandlingar med EEC. Men bakgrunden till debatten är ju att herr Björk höll ett långt anförande i denna kammare, varvid han på punkt efter punkt förklarade att det är oförenligt med EFTA:s stadgar att bidra till någon form av påtryckning mot Portugal. Därefter frågade jag honom om det också är oförenligt med EFTA:s stadgar att avbryta hjälpen via den ekonomiska utvecklingskommittén och även att underlåta att lämna Portugal stöd inför kommande förhandlingar med EEC. Herr Björks vägran att besvara de frågorna kan jag inte finna vara annat än undanflykt. Herr Lange säger att det inte var något misstag att Portugal kom in i EFTA, utan man hade från svensk sida resonerat som så att de som ville åta sig förpliktelserna i EFTA-stadgan skulle få göra det. Herr Lange hade till och med besökt Portugal och då insett att landet var en diktatur. Men då vill jag fråga herr Lange: Visste handelsministern i slutet av 1950 talet vad EFTA-samarbetet med Portugal skulle få för konsekvenser? Förstod herr Lange att det skulle leda till en utomordentligt snabb expansion av Portugals handel, att det i sin tur skulle leda till en utomordentligt snabb utveckling av Portugals ekonomi, en snabb utveckling av Portugals statsbudget och en snabb utveckling av de väldiga krigsinsatser som Portugal har gjort i Angola, Mocambique och Portugisiska Guinea? Om herr Lange säger att han står fast vid samma ståndpunkt som 1959, måste det innebära endera av två saker. Antingen att man redan då insåg detta och var beredd att ta konsekvenserna. Eller också att man, när man har sett att läget har förändrats, ändå inte tycker att det gör någonting att samarbetet i EFTA med Portugal bidrar till att förlänga kampen för självständighet och majoritetsstyre i Angola, Mocambique och Portugisiska Guinea.
Herr talman! Vi har fått uppleva många besynnerligheter i denna debatt. Jag vill bara fästa kammarens uppmärksamhet på ännu en. Herr Ahlmark säger att han visst inte har återupprepat sin interpellation här i debatten. Ändå ställer han nu till herr Björk frågor, som han ansåg att herr Björk skall besvara, frågor som är identiskt likalydande med dem han har ställt i sin interpellation till mig: Avser man att inom EFTA:s ram försöka utöva påtryckningar på Portugal? Avser man att inom ramen för den ekonomiska utvecklingskommittén fortsätta att underlätta för Portugal, och avser man att hjälpa Portugal att komma med i EEC? Herr Ahlmark har rätt god aptit. Han vill att herr Björk skall besvara de där frågorna i dag. Sedan skall jag stå här om någon tid och besvara dem igen. Jag får väl överväga vilken form jag efter den här debatten skall ge mitt svar till herr Ahlmark, Jag tänker i största möjliga utsträckning försöka undvika att upprepa mig själv. Herr Ahlmark frågade till sist om man hade klart för sig att Portugal skulle få nytta av samarbetet i EFTA. På det får jag nog svara att det var en av de risker man fick räkna med. Så orealistisk kunde man inte vara att man trodde att länder var villiga att ta på sig vissa uppoffringar och förpliktelser, utan att de också skulle anse att de kunde få vissa fördelar som uppvägde uppoffringarna. Det visste nog de flesta även vid det tillfället, Annars skulle de ha varit ovanligt kortsynta. Men jag upprepar att det kändes som ett behov i den situation där vi då befann oss — och jag tror man känner samma behov i dagens situation — att ha en organisation för ett begränsat samarbete som stod öppen för alla oavsett, jag upprepar det, den regim som var rådande.

Vi har av herr Björks anförande hört att Portugal i det hänseendet är oerhört efterblivet, delvis kanske på grund av en medveten strävan hos regimen. Det kan också hända att en industrialiseringsprocess kan medföra en större förståelse över huvud taget hos de människor som den berör för nödvändigheten av att ta bestämda steg mot den frihet som ändå alla önskar.

Herr talman! Det har kommit på min lott att efter denna livfulla diskussion återföra den till den debatt vi tidigare hade och att till den knyta några funderingar kring de frågor som vi i dag skulle behandla. Jag skulle vilja något ta upp motion nr 1, där frågan om en persons medborgarskap tas upp mera ingående än vad som framgår av utrikesutskottets utlåtande. Motionärerna uppehåller sig särskilt vid balternas eventuella medborgarskap i Sovjetunionen. Detta medborgarskap har förnekats av många flyktingar men har förblivit en realitet. Länge har dessutom hävdats att flyktingarnas i Sverige födda barn varit sovjetryssar, ett förhållande som skapat ångest och irritation. Nu sägs emellertid att från sovjetrysk sida inte görs gällande att personer av sovjetrysk härstamning automatiskt blir sovjetryska medborgare. Detta är en smått sensationell uppgift som enligt min uppfattning borde ha noterats vid motionens behandling. Såvitt jag vet är Sverige det första land där detta konstaterande göres, och uppgiften kommer förvisso att väcka glädje och skapa klarhet. Tidigare uppgifter att barn till sovjetryska medborgare även mot föräldrarnas vilja skulle betraktas och registreras som sovjetryssar skulle alltså vara felaktiga. Om dessa nya uppgifter är korrekta, krävs tvärtom för att ett barn skall erhålla sovjetryskt medborgarskap, att det registreras hos sovjetryska myndigheter. Detta skulle vara en frivillig åtgärd och måste ske med föräldrarnas medgivande. Här är det inte fråga om något slags tvångsregistrering av barn som fötts i Sverige, vilket jag utgår ifrån att man även kommer att lägga märke till vid kyrkobokföringen. Meddelandet kommer — därom är jag övertygad — att avlägsna ett stort irritationsmoment och kan betraktas som ett uttryck för en utveckling i rätt riktning. Det är väl också i viss mån en bekräftelse på att den enskilde individen i enlighet med förklaringen om de mänskliga rättigheterna ges större möjlighet att själv bestämma över sitt levnadsöde.

Den enskildes möjligheter att fritt röra sig över gränserna är ju på det hela taget, som alla vet, mycket begränsad. Rädslan finns mest markerad i diktaturstaterna, men den finns även på andra håll. Mig förefaller förhållandena i Östtyskland belysa denna rädsla för individens frihet.

För det första får alltså många i Östtyskland inte resa ut, och för det andra godkänns inte östtyskarnas pass som resedokument av de flesta europeiska staterna. Den danske statsministern Jens Otto Krag har i början av året i folketinget uttalat sig positivt om försöken att via utvidgade kontakter nå avspänning och att minska de besvärligheter och problem som möter östtyskarna då de vill resa ut. Jag utgår ifrån att regeringen i samråd med de andra nordiska staterna vill verka också för en ökad rörlighet över gränserna. Jag utgår också ifrån att denna fråga kommer att tas upp vid den FN-konferens om de mänskliga rättigheterna som skall hållas nästa år och att man också tar upp flyktingproblemet, som i stället för att minska ständigt bara växer. Bara under slutet av hösten ökade i Afrika flyktingarnas antal från tidigare 600 000 till 700 000. Samtidigt vill jag uttrycka förhoppningen att man från svenskt håll mer skall understryka de humanitära aspekterna och inte de arbetsmarknadsmässiga, när vi för hit flyktingar. Självfallet kan Sverige inte göra några större insatser på det internationella fältet — det kan förmodligen ingen liten stat — men om det är någon fråga, där Sverige kan få sin stämma hörd, är det väl just den som gäller de mänskliga rättigheterna. Jag hoppas därför att Sveriges representanter skall verka för ett bättre öde för flyktingarna men att man också skall uppmärksamma det arbete inom FN:s ram som bedrivs mot slaveriet i dess gamla och nya former.

Rädslan förefaller mig vara litet överdriven i jämförelse med de utgifter man har på många håll i världen t.ex. i försvarsoch likartade syften. Vi får dagligen meddelanden om hur de mänskliga rättigheterna kvävs, samtidigt som man nu förbereder mötet i Teheran 1968. Här har nyss under stor hetta diskuterats vad som sker i Portugal och de portugisiska kolonierna. Jag vill påminna om att det nyligen har publicerats en rapport på svenska om förtrycket av kurderna. Jag vill på minna om förtrycket av minoriteten i Sudan. Personligen tror jag att samtliga dessa problem måste lösas via FN.

Jag hoppas att det förbud mot vapenexport som finns skall efterlevas till alla delar och att någon export vid sidan om inte skall tillåtas. Det har i portugisiska tidningar talats om att man bl.a. skulle ha tillåtit svensk export av viss typ av krigsvagnar. Jag hoppas att detta skall visa sig vara felaktigt. Allra minst har väl det krigsplågade folket i Vietnam i dag några mänskliga rättigheter. Vi som åtagit oss att via den svenska nationalinsamlingen förmedla hjälp till civilbefolkningen i landets olika delar vet hur svårt det är att hit förmedla kunskaper om förhållandena där, så att man får en levande förståelse och en vilja att bistå och lindra. Efter ett års insamlingsarbete har vi kunnat redovisa 400 000—500 000 kronor att fördelas på samtliga parter i Vietnam — ett blygsamt resultat; nedslående med tanke på det enorma hjälpbehovet. Vi får en faktasamling nu i form äv en vitbok, men ännu nödvändigare förefaller det mig vara att i tid förbereda en svensk insats, gärna inom FN:s ram för tiden efter kriget. På den måste man, som herr Dahlén nyss påpekat, ställa stora krav. Efter vad jag förstår måste den bygga på sakkunskap bl.a. om förhållandena i landet sådana de är och mindre på drömmar om hur vi enligt demokratiskt mönster skulle vilja utforma dem. Därför hoppas jag att regeringen skall utnyttja den hjälp som kan ges av forskare, exempelvis de i Göteborg, som ingående lärt känna det vietnamesiska samhället genom att studera det på ort och ställe.

Det är väl ingen här som vill försvara sådana upptåg, men jag vill samtidigt bestämt förneka, som från olika håll påståtts, att vi som ställer oss kritiska mot den amerikanska krigföringen drivs av hat mot det amerikanska folket.

Vi glömmer alla lätt den bittra sanningen, trots att vi har upplevt den flera gånger, att ett högt industrialiserat land inte i och för sig behöver vara fredsälskande eller utgöra en garanti för en fredlig utveckling. Inte ens ett demokratiskt land kommer med säkerhet att förbli fredsälskande, säger fredsoch konfliktsforskarna. Strängt taget utgör ju också den västerländska historien, inte minst i vårt århundrade, i långa stycken en otäck illustration av att det är de högt industrialiserade länderna — de som tagit tekniken och uppfinningarna i sin tjänst — som står för de farligaste krigen och inte de små och outvecklade samhällena. Forskningens påpekande av denna fara kan vi, herr talman, inte ignorera.

Herr talman! Min kollega från centerpartiet och Malmöhus län herr Thorsten Larsson och jag har i denna kammare väckt motionen nr 470, vilken fått konstitutionsutskottets vänliga skrivning i utlåtandet nr 25. Vi motionärer tackar för behandlingen och har inget annat yrkande än bifall till utskottets förslag, men jag vill på detta sätt — kanske något mot gällande praxis i denna kammare — ge ett ord med på vägen, när utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t skall låta våra synpunkter tas upp, då frågan om skydd för partibeteckningar tas till övervägande enligt förra riksdagens memorial nr 44. Att vi väckt motion har uppenbarligen sin förklaring i det demonstrerade missbruk som tyvärr förekommit i södra Sverige vid senaste kommunalvalet. Inte bara föga initierade väljare utan även flitiga valarbetare har svårt att förstå, att man vid kommunalval fullt legalt kan handskas så med partibeteckningar och listor som förekommit. Det är högst rimligt att strikta regler kommer till stånd, så att inte missbruk och av dessa missbruk födda motåtgärder får förgifta den politiska atmosfären, dra ned den politiska verksamhetens renommé och kanske skrämma bort duktiga människor, som skulle kunnat göra goda insatser som aktiva politiska medarbetare. Herr talman! Låt mig uttala en bestämd förhoppning att Kungl. Maj:t uppmärksammar våra synpunkter, så att den möjlighet till passivitet, som ligger i utskottets uttryckssätt »det torde kunna förutsättas», inte kommer att utnyttjas.

Herr talman! Vid denna punkt föreligger två reservationer av utskottets högerledamöter. Båda reservationerna, betecknade a och b, är baserade på motioner rörande den kommunala skatteutjämningen, den ena väckt i denna kammare av mig och fru Diesen och den andra av mig ensam. Motionerna är gamla bekanta — de återkommer nu för tredje året, litet omskrivna och uppfräschade med nya, än mer talande siffror, och med vissa ändringar i yrkandena. Någon risk för monoton upprepning av gamla argument behöver kammarens ledamöter emellertid inte direkt frukta, eftersom i vart fall spelet mellan staten och landstingen och sammankopplingen med mentalsjukvården och skatteutjämningen inte tidigare öppet diskuterats. Jag ber att få återkomma till detta intressanta ämne sedan jag kommenterat motionen I:547 och reservationen a. Innebörden i denna motion är att man skall stoppa den automatiska utgiftsökning för statens del, som ligger i det faktum att en höjning av medelskattekraften för hela riket ökar skatteutjämningsbidragen, eller på enklare svenska: när välståndet stiger höjes bidragen. Observera att kommunerna, som behöver och skall ha bidrag enligt grundreglerna, icke skulle bli lidande på grund av inflationens penningförstöring. Vi har nu föreslagit att 1968 års medelskatteunderlag skulle bli ett tak för beräkningarna — realinkomsthöjningar som inträffar från 1969 och framåt skulle alltså inte kunna bilda underlag för ökade statliga skatteutjämningsbidrag. Självfallet kommer detta att medföra en långsam successiv avtrappning av bidragen, i en takt som blir en direkt spegelbild av realinkomstens höjning. Utskottet skriver nu i motiveringen för sitt avslagsyrkande att »ingenting nytt har inträffat» sedan föregående år. Ja, det nya har väl inträffat att vi fått ytterligare ett års sifferunderlag till förfogande, som illustrerar hur förfärande snabbt totalbeloppet för denna budgepost ökar. År 1966 var beloppet 1052 miljoner, det beräknas bli 1147 miljoner 1967 och icke mindre än 1280 miljoner 1968. Nog tror jag att finansministern i sitt hjärta varmt sympatiserar med oss motionärer — det måste helt enkelt vara så, eftersom de farhågor visat sig väl befogade, som han i propositionen 43/ 19665 uttalade för den automatiska stegringen. Men vad man känner i sitt hjärta och analyserar i ett klart, siffertränat huvud är en sak — vad som po litisk-taktiskt framstår som gångbart ur socialdemokratisk synpunkt just nu är uppenbart en helt annan sak! Herr talman! När det gäller reservationen b rörande landstingen och avtrappningen av garantiregeln måste jag besvära kammaren med en liten historik. För att från början spetsa till det hela vill jag påstå att denna garantiregel, eller rättare sagt ett underhandslöfte om den, blev en viktig bricka om villkoren för landstingens övertagande av mentalsjukvården. Sedan landstingsavtalet väl blivit klart ordnades avtalet med storstäderna. På papperet blev avtalen likvärdiga, men skillnaden var att storstäderna bedrogs på förmånen av garantiregeln och i realiteten, dem själva ovetande, hamnade i ett sämre läge, som i pengar kan värderas till mellan 15 och 20 miljoner kronor per år. Kanske bör jag närmare definiera uttrycket garantiregeln. Vid ortsavdragsreformerna 1957 och 1961 lämnades ersättning till kommunerna inklusive landstingen för skattebortfallet efter vissa beräkningar. När dessa ersattes med de nya bestämmelserna enligt beslutet våren 1965, fick landstingen en särställning. Även de landsting, som icke fyllde de generella kriterierna för bidrag, skulle som minimibelopp garanteras vad som utgått därest de gamla bestämmelserna fortfarande hade gällt. De tre städerna Stockholm, Göteborg och Malmö fick inte motsvarande garanti.

Jag skall be att få citera inrikesministern, som säger: »Enligt en uppgift, som jag tror är riktig, har man att röra sig med ett belopp om mellan 85 och 100 miljoner kronor, som när detta skatteutjämningssystem träder i tillämpning kan överlämnas åt de landsting som har den högsta utdebiteringen och det lägsta skatteunderlaget.» Lägg väl märke till denna information. Den nämner ingenting om garantiregeln. Och jämför hur det verkliga utfallet blev siffermässigt — 1967 års bidrag till landstingen 392 miljoner kronor, varav nära 58 miljoner kronor enligt garantiregeln. Alltnog, jag började motionera år 1965, dels om att storstäderna skulle jämställas med landstingen på så sätt, att städerna skulle få motsvarande garanti för 30 procent av sitt skatteunderlag, en beräkning i underkant av den andel som svarar mot landstingens verksamheter, och dels om att garantiregeln skulle avtrappas. Motionen avslogs utan kommentar. Uppenbart var förhandlingsläget beträffande mentalsjukvården då, att statens förhandlare under hand ytterligare pressats av landstingen att lova denna garanti till de förmögnare landstingen men att man avsåg att stillatigande försöka komma undan motsvarande bidrag till storstäderna, vilket också lyckades. Är min tolkning felaktig så ber jag att nu i ett sammanhang få en klarläggande godtagbar upplysning. Är min tolkning riktig, så avser jag att till nästa års riksdag återkomma med en flerpartimotion från storstäderna för att försöka få en rättelse. Man har tidigare från socialdemokratiskt håll underlåtit att gå i svaromål i storstadsfrågan. Skulle så bli fallet även nu kommer jag att tolka detta som ett skamset medgivande av riktigheten i mitt resonemang. Årets motion rör närmast en avtrappning av garantiregeln, helt enkelt därför att den är en ologisk relikt från 1957 och 1961 års reformer av ortsavdragsbestämmelserna. Vi begär avtrappning ett år snabbare än enligt fjolårets förslag. Vi påpekar verkan av skattehöjningar i landstingen som automatiskt höjer statsbidragen, i år t.ex. för det mig näraliggande Malmöhus län med 3,2 miljoner kronor. Åtminstone på papperet får Östergötland inte mindre än 9,5 miljoner kronor mer på grund av garantiregeln i år mot i fjol, vilket måste bero på flera faktorer, bl.a. landstingets skattehöjning. Om vi går ut från inrikesministerns uttalande, som jag tidigare citerat och som är det enda riksdagen mig veterligt känner till i frågan, om sammankopplingen med avtalet beträffande mentalsjukvården, så skall landstingen ha bidrag vid lågt skatteunderlag och hög utdebitering. Alltså finns det från riksdagens sida inte några förpliktelser gentemot landstingen beträffande garantiregeln, varför alla kan stödja motionens yrkande om avtrappning. Herr talman, jag ber att få upprepa mitt yrkande om bifall till reservationerna a och b.

Herr talman! Vid behandlingen av sjunde huvudtiteln har statsutskottet också haft att ta ställning till frågan om bidrag och ersättningar till kommunerna, såsom herr Lundberg nyss påtalat. Därvid har särskilt det s.k. skatteutjämningsbidraget tilldragit sig uppmärksamhet. Utskottet har inte haft något att erinra mot Kungl. Maj:ts beräkning av medelsbehovet för budgetåret 1967/68.

Vid framläggandet av propositionen 1965:43 uttalade departementschefen att helt övervägande skäl talade för en rörlig utdebiteringsgräns. Ett system där utdebiteringsgränsen sammanföll med medelutdebiteringen i riket gav enligt gjorda beräkningar ett från skatteutjämningssynpunkt gott resultat.

Dessa motioner avstyrktes av utskottet och avslogs av riksdagen. Yrkandet i de nu förevarande motionerna synes innebära en variant av det tidigare förslaget ehuru med en mera bestämd utformning. Utskottet anser sig med hänsyn till 1965 års riksdags ställningstagande i frågan inte böra tillstyrka de ifrågavarande motionerna.» Då något skäl för ett ändrat ståndpunktstagande från riksdagens sida icke anförts i de i år väckta motionerna eller på annat sätt synes föreligga, har utskottet stannat för att avstyrka det ifrågavarande <motionsyrkandet. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt.

Liknande förslag framlades vid såväl 1965 som 1966 års riksdagar, då yrkandena avslogs av riksdagen. Utskottet finner inte att sådana omständigheter nu framkommit, att motionerna bör föranleda ett ändrat ställningstagande från riksdagens sida. Utskottet avstyrker därför motionerna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skall bara säga några ord med anledning av herr Lundbergs anförande, i vilket frågan om förhandlingarna beträffande övertagandet av mentalsjukvården togs upp. Det finns ingalunda, herr Lundberg, något skäl till att socialdemokraterna, som deltog i dessa förhandlingar, skulle vara skamsna och därför inte skulle våga tala om vad som inträffat i detta sammanhang. Det är alldeles riktigt att frågan om skatteutjämningsbidraget till landstingen togs upp vid de s.k. Sigtunaöverläggningarna, men den har icke varit föremål för några som helst överläggningar under de senare förhandlingarna i samband med övertagandet. Om herr Lundberg hyser tvivel på denna punkt, kan han ta kontakt med sin partivän förre riksdagsmannen herr Mannerskantz på Wärnanäs för att få detta bekräftat. Sedan talade herr Lundberg om att storstäderna bedrogs på denna garantiregel och att landstingen — de förmögnare landstingen, talade han om — pressade sig till denna förmån.

Jag anser, herr Lundberg, att det är en form av solidaritet som vi i allra högsta grad bör finna OSS i.
Herr talman! Det är beklagligt att herr Söderberg så dåligt behärskar detta ämne. Det har kanske sin förklaring i att han inte läst motionen. Han talade nämligen om en helt annan sak än den jag talade om. Jag talade om garantiregeln, och jag skall nu be att till herr Söderbergs upplysning få tala om vilka län som kommer i åtnjutande av skatteutjämningsbidrag enligt denna regel. Stockholms län får 5,9 miljoner, Uppsala län 5,3 miljoner, Södermanlands län 6,8 miljoner, Östergötlands län 10,3 miljoner, Malmöhus län 16 miljoner, Örebro län 7 miljoner, Västmanlands län 6,3 miljoner och Göteborgs och Bohus län 67 000 kronor. Vi talar alltså om helt andra saker. Jag missunnar inte det landsting kommunalt skatteutjämningsbidrag, som får detta på de generella kriterierna. Däre mot ifrågasätter jag riktigheten av att man skall ha denna garantiregel, som bevarar förhållandena sedan 1957 och 1961, oavsett hur skatteunderlaget har utvecklats i dessa landsting. Det är som sagt tråkigt att herr Söderberg inte gick in på min sakfråga, utan talade om någonting annat. Herr Söderberg refererade till Sigtunaöverläggningarna och bekräftade att den kommunala skatteutjämningen hade diskuterats där. Jag skulle vilja fråga om herr Söderberg kommer ihåg vad det var för slags skatteutjämning som då diskuterades. Var det enligt de generella kriterierna eller var det den här extra garantiregeln? Det är möjligt att jag begär litet för mycket. Eftersom herr Söderberg inte var riktigt insatt i frågan i stort, kanske en sådan detalj inte heller finns till reds nu.
Herr talman! Nej, herr Lundberg, så enkelt är det inte att komma ifrån denna fråga. Vad herr Lundberg här tog upp var just frågan om mentalvårdsöverläggningarna. Han uttalade sig här på det sättet, att om han inte fick något svar från socialdemokratiskt håll på den punkten, så tog han det som ett tecken på att vi nu skulle känna skamsenhet i detta sammanhang.

Så enkelt var det, herr Lundberg!
Herr talman! Så enkelt var det väl ändå inte! Det jag talat om hela tiden var garantiregeln, och det är den jag motionerat om, men det som herr Söderberg har talat om är det generella skatteutjämningsbidraget och dess sammankoppling med mentalsjukvården. Mot det har jag ingen anmärkning, men väl mot det extra tillägget som tillkommit senare, som aldrig omnämnts för riksdagen och som över huvud taget t.ex. storstadsförhandlarna inte hade någon kunskap om. Det är det jag är ute efter. Men jag förstår att vi här talar förbi varandra, och det är därför ganska hopplöst att fortsätta den här dialogen.

Herr talman! Finansdepartementets stat upptar under denna punkt förslag om ett investeringsanslag av 13 miljoner kronor för inköp av fastigheter för förvaltningsändamål. Anslaget utnyttjas i första hand för att tillgodose länsförvaltningens behov av fastigheter. Med hänsyn till att den framtida länsindelningen fortfarande är oklar, är det motiverat med en stark återhållsamhet när det gäller nya fastighetsförvärv. I reservationen vid denna punkt yrkas — med hänsyn även till det hårt ansträngda budgetläget — att investeringsanslaget begränsas till 5 miljoner kronor, vilket ger en besparing med 10 miljoner kronor. Under anslaget finns för närvarande enligt uppgift i statsverkspropositionen en behållning av 18,3 miljoner kronor. Fastighetsköp kan således enligt vårt förslag företas för en summa av 23,3 miljoner kronor till och med utgången av budgetåret 1967/68. Då huvuddelen av dessa inköp avser länsförvaltningens behov, som för närvarande är ganska diskutabla, anser vi, att en besparing vid denna punkt är både lämplig och möjlig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen vid denna punkt.

Herr talman! Reservanterna har tagit den eventuella ändringen av länsindelningen till intäkt för att pruta ned anslaget. Utskottsmajoriteten har inte funnit något skäl att göra denna nedprutning på grund av en eventuell länsindelning. Vi vet över huvud taget inte vad en sådan kommer att innehålla. Därutöver står det tämligen klart, att oavsett om vi får en ändrad länsindelning, så behövs det tomtmark för statliga byggnader på olika platser. Det är inte bara i länsresidensstäderna som de offentliga förvaltningarna finns. Därför anser vi inte att reservanternas förslag innebär en förnuftig besparing, utan snarare på längre sikt skulle medföra ökade kostnader på grund av eventuellt höjda tomtpriser. Av det skälet ber jag, herr talman, få yrka bifall till statsutskottets förslag.

Herr talman! Vid punkten 65 föreligger en reservation av centerns och folkpartiets ledamöter, i vilken föreslås att anslaget för vissa projekteringskostnader skall sänkas med 20 miljoner. hårdare prioritering som nu förväntas på byggnadssidan också minskar de statliga investeringarna.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

Herr talman! Det borde väl inte vara obekant för herr Olsson och hans medreservanter, att projekteringar tar ganska lång tid. Nu hänvisar man till den prioritering som görs för statliga byggen, men den bör väl kunna upphöra fr.o.m. oktober månad nästa år — i varje fall får vi hoppas det — och då skulle, om man följde reservanterna, resultatet bli att viktiga projekteringar fick lov att anstå. När man sedan fick möjlighet att sätta i gång denna byggnadsverksamhet, så skulle det inte finnas någonting färdigprojekterat utan det måste bli ett uppehåll i byggnadsverksamheten som skulle vara till olycka ur många synpunkter. Man kan ändå inte så där utan vidare plocka fram en projektering av ett nybygge, utan det tar sin bestämda tid. I regel tar det minst ett par år, och när det gäller exempelvis sjukhusbyggen kan det ta tre, fyra, ja ända upp till fem år. Därför vore det i högsta grad oklokt att på denna punkt följa reservanterna. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag tror inte att projekteringsarbetet behöver avstanna helt och hållet. Det är ju endast fråga om en kostnadsminskning på «anslaget. Dessutom torde medel finnas kvar på tidigare anslag. Vidare är det så, att kostnaderna för projektering av byg gen så att säga kommer igen. När riksdagen beslutar om ett bygge, går ju en del av projekteringskostnaderna tillbaka till denna fond. Medel torde alltså finnas för en normal verksamhet, trots den föreslagna minskningen av anslaget.

Herr talman! I denna punkt behandlas arbetsvården för de handikappade. Trots den uppbyggnad som på detta område har skett under senare år är ju målet ännu avlägset, att bereda varje människa oavsett handikapp möjlighet att utöva ett meningsfyllt yrke. Behovet av en tillräcklig kader av kunnigt arbetsvårdsfolk är därför fortfarande stort. Vi vet ju allesammans att det kostar samhället mycket att låta en ung människa förbli kroniskt arbetsoförmögen. Jag vet inte hur många utredningar som har gjorts, men vi vet alla att det för varje sådan ung människa rör sig om kostnader på hundratusentals kronor. Bortsett från den samhällsekonomiska aspekten är det även ur humanitär synvinkel inte värdigt ett välståndssamhälle att inte göra vad som står i dess makt för att ge varje människa möjlighet att efter sin arbetsförmåga fylla en nyttig och uppskattad plats i samhällslivet. Här finns också regionala ojämnheter, som vi inte skall glömma bort. Andelen förtidspensionärer är tt.ex. i norrlandslänen i genomsnitt mycket större än i de flesta längre söder ut belägna länen. De handikappade representerar ur arbetskraftssynpunkt en grupp som vi har mycket svårt att flytta på. En annan sak är att samhället måste ta konsekvenserna av det utbyggda skolväsendet för handikappade och garantera att eleverna verkligen får arbete efter avslutad skolgång. För närvarande uppleves otryggheten och handikappet i konkurrensen på arbetsmarknaden särskilt intensivt just när eleverna lämnar den skyddade och ordnade skoltillvaron. Ja, detta är motiveringen till att i såväl de föreliggande motionerna som reservationen görs: förslag i anslutning till vad AMS redan har föreslagit, ehuru inte lika mycket som AMS har föreslagit, nämligen en ytterligare förstärkning med tio inspektörstjänster inom arbetsvården. Det gäller alltså reservation a, och jag yrkar bifall till denna. Reservation b innebär ett ytterligare fullföljande av detta synsätt. I denna reservation föreslås att riksdagen skall hemställa hos Kungl. Maj:t om förslag till ytterligare förstärkningar av arbetsvården, särskilt med hänsyn till de arbetskrävande och individuellt utformade insatser som måste ske i syfte att avhjälpa den s.k. restarbetslöshet som återstår när de vanliga medlen utnyttjats. Denna restarbetslöshet är mycket besvärande, och mycket bör och kan göras för densamma. Detta är motiveringen till reservation b, och jag ber att få yrka bifall även till denna.

Herr talman! Inom centerpartiet anser vi det vara föga värdigt ett välståndssamhälle att inte göra vad som står i dess makt för att ge varje män niska möjlighet att efter sin förmåga fylla en uppskattad plats i samhällslivet. Det måste, som vi ser det, vara en solidaritetsfråga av högsta dignitet att ge de handikappade sådan möjlighet. Vi tycker därför att det är ytterst beklagligt att samhället, trots den utbyggnad av arbetsvården som har skett under det senaste årtiondet, ännu har långt kvar till målet, nämligen att varje människa oavsett handikapp skall ha möjlighet till ett meningsfyllt yrke. Inte minst de regionala ojämnheterna måste uppmärksammas. Andelen förtidspensionärer är t.ex. i norrlandslänen i genomsnitt mycket större än i de flesta sydlänen. De handikappade representerar ur arbetssynpunkt en grupp med låg flyttningsbenägenhet. Samhället måste enligt vår mening ta konsekvensen av den utbyggnad av skolväsendet för handikappade som herr Edström har understrukit och garantera att eleverna efter avslutad skolgång verkligen får arbete. Avgången från den skyddade och ordnade skoltillvaron efterträds ofta av en otrygghet och ett handikapp i konkurrensen på arbetsmarknaden såsom förhållandena nu är. En tillräcklig kader av kunnigt arbetsvårdsfolk har då sin stora betydelse. I en gemensam motion från folkpartiet och centern har vi just mot bakgrunden av rådande förhållanden begärt tio nya tjänster som arbetsvårdsinspektörer utöver vad departementschefen har föreslagit. Detta förslag tas också upp i reservation a vid denna punkt. Starka skäl talar för att riksdagen borde och kunde bifalla denna reservation. Jag har vidare personligen motionerat om en byrådirektörstjänst vid länsarbetsnämnden i Västerbotten. Behovet är också i detta fall mycket väldokumenterat, men då jag inte hade möjlighet att närvara vid statsutskottets plenarsammanträde, när dessa frågor behandlades, så avstår jag helt solidariskt från att yrka bifall till denna motion. Reservationen om de tio nya tjänsterna bör lämpligen jämföras med arbetsmarknadsstyrelsens begäran om 50 nya tjänster inom just arbetsvården. Det samhällsekonomiska läget har lagt sordin på våra anspråk under den allmänna motionstiden så pass mycket att vi stannat för tiotalet, fastän det skulle ha behövts många flera. Det ökade medelsbehovet när det gäller dessa tjänster kan beräknas till 317500 kronor. Vägt mot den effekt det skulle innebära tror jag att det vore överkomligt rent ekonomiskt, och det skulle ge dessa grupper möjlighet att känna sin betydelse på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation a vid punkten 7.

Herr talman! När jag hörde den senaste talaren blev jag något fundersam. Han var ju mycket indignerad när han framhöll att välståndssamhället inte kan ge handikappade människor en meningsfull tillvaro, och skillnaden mellan det idealtillstånd som han säkerligen vill ha och det skräckens samhälle vi tydligen har skulle vara ytterligare tio tjänster. Det är väl ändå att överdriva vad det hela egentligen gäller. Här har medel beräknats för 35 nya tjänster för kvalificerade arbetsförmedlare, yrkesvägledare och arbetsvårdare. Tjänsterna skall fördelas på ett begränsat antal nämnder för att bilda allsidiga arbetslag som verkar över länsgränserna, främst med punktaktioner efter omställningar i arbetslivet. Befattningshavarna skall alltså utgöra en rörlig grupp som kan anlitas där behov föreligger. Reservanterna vill ha medel för ytterligare tio tjänster för att få en snabbare utbyggnad av arbetsvården, ty den är, som de framhåller, önskvärd. Ingen har förnekat att allt som kan göras är önskvärt, men som herr Nils-Eric Gustafsson sade har man inom resursernas ram på en rad områden nödgats att gå försiktigt fram. När nu den rörliga styrkan på 35 nya tjänstemän blir tillgänglig, bör det dock finnas möjligheter att där så erfordras ge de människor det gäller den hjälp som de eftersträvar. Det framgår av propositionen att arbetsvårdspersonalen ökat från 132 personer år 1960 till 286 förra året. Till detta kommer nu ytterligare 35. Det har skett en påspädning oavbrutet, och avsikten är väl att man undan för undan som möjligheter yppar sig skall ställa ytterligare personal till förfogande. I arbetsmarknadspropositionen 1966 anförde departementschefen att en fortsatt utbyggnad skulle göras av den allmänna förmedlingen, yrkesvägledningen och arbetsvården, med tyngdpunkten lagd på den allmänna förmedlingen. Detta har riksdagen godtagit, och Kungl. Maj:ts förslag följer dessa riktlinjer inom resursernas ram. Här kan det kanske noteras att i folkpartimotionen 1I1:367 framhålles att arbetsförmedlingspersonalen måste vara rörlig så att koncentrerade arbetsinsatser möjliggörs. Ja, det är ju detta som man nu kommer att besluta — denna personal görs rörlig för att de koncentrerade arbetsinsatser skall bli möjliga som vi alla här finner vara angelägna. I samma motion begär man att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall göra tillägget att Kungl. Maj:t bör beakta motionens synpunkter, att det förekommer arbetslöshet och svårigheter här och var. Jag tror inte det är nödvändigt att riksdagen ber regeringen att beakta detta — den vet nogsamt om svårigheterna, i många fall bättre än vi som sitter här. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Till avdelningens värderade ordförande skulle jag vilja säga att den indignation som han läste fram ur vad jag för en stund sedan yttrade, den får väl stå som ett uttryck för hans egen bedömning. Herr Birger Andersson talade också om att skillnaden mellan utskottsmajoriteten och reservanterna gäller tio tjänster. Det är alldeles riktigt. Men 10 tjänster är i alla fall 10 tjänster. Vidare sade han att jag gjort gällande att det skulle vara ett idealtillstånd som reservationen innebar. Det har jag inte alls sagt och inte heller menat. Jag förklarade tvärtom i mitt anförande att den knapphetens kalla stjärna, som vi alla lever under på det ekonomiska området, har gjort att vi inte kunnat sträcka oss längre i motion och reservation än till tio tjänster. Men jag påminde samtidigt om att arbetsmarknadsstyrelsen har begärt 50 tjänster med denna specialdestination.

Herr talman! Eftersom jag nu sysslar med arbetsvårdsfrågor så gott som dagligen, har jag svårt att avstå från att säga några ord i denna debatt. Det var högst märkligt att såväl herr Edström som herr Nils-Eric Gustafsson tydligen utnyttjat precis samma källskrift — de hade nästan identiskt lika inledningar till sina anföranden här. Därför skall jag gärna instämma med båda herrarna när de säger att det är nödvändigt att få en tillräcklig kader av kunnigt arbetsvårdsfolk. Herr Edström sysslar med landstingsfrågor — såvitt jag vet tillhör inte herr Gustafsson Västerbottens läns landsting — och då bör i varje fall herr Edström veta att det väsentliga är att vi verkligen skapar arbetsmöjligheter för de handikappade. Men inte löser vi den uppgiften genom att få ytterligare tio inspektörer centralt eller på länsarbetsnämnderna.

Har vi inte den grunden, kan inte länsarbetsnämndernas folk göra den insats som de eljest skulle kunna göra. Därför är det nödvändigt att herr Edström ser till på sitt område och i sitt landsting att dessa resurser skapas och att herr Gustafsson på sitt fält ser till att hans partivänner medverkar till att verkligen skapa den grund som behövs för att nå ett effektivt resultat. Till dess kan man spara sin indignation.
Herr talman! Det är möjligt att mitt röstläge ger intryck av något slags indignation, men jag tycker nog att både den värderade herr Birger Andersson och nu senast herr Söderberg också ådagalägger en viss indignation över att vi i den här frågan är ute och sysslar med någonting som vi egentligen inte borde syssla med. Detta om detta. Herr Söderberg kom in på källskrifter, och dei är ju alltid mycket intressant. Det är naturligtvis inte så konstigt att herr Edström och jag i denna fråga har samma källskrifter. Vi har väckt en gemensam motion, och vi har en gemensam reservation. Vi har dessutom som den yttersta källskriften arbetsmarknadsstyrelsens petita med begäran om 50 inspektörstjänster, och det måtte väl vara en källa som också herr Söderberg känner till. Nej, jag tror inte att vi skall blåsa upp den här saken alltför mycket. Jag vet emellertid att tredje avdelningens ordförande herr Birger Andersson vid flera tillfällen har visat ett föredömligt intresse för handikappfrågorna. Jag hade naturligtvis hoppats att vi också på den här punkten hade kunnat komma fram till en bra kompromiss. Nu blir det en votering. Vi vet utgången. Det hade förmodligen varit bra både för herr Söderbergs, herr Birger Anderssons och min eventuella indignation om det hade blivit en kompromiss.

Herr talman! Mycket mer vore att säga om behovet av arbetskraft inom arbetsvården för de handikappades intressen. I arbetsmarknadsstyrelsens petita rör det sig inte bara om dessa 50 inspektörstjänster utan det rör sig i verkligheten om 134 nya tjänster, av vilka styrelsen fick 35. Jag skall dock inte beröra den saken så mycket som just de aspekter som herr Söderberg drog upp. Jag kan helt hålla med herr Söderberg om att det är oerhört viktigt att vi inte minst i landstingen ordnar ordentliga möjligheter till arbetsprövning och arbetsträning. Det tror jag också att vi mer eller mindre gör i de allra flesta landsting. Rehabaliteringsverksamheten inom våra landsting har gått framåt i mycket stor utsträckning. Men det är inte det saken gäller. När dessa arbetsprövade och arbetstränade kommer ut, måste de få arbete. Det är arbetsmöjligheterna som det här gäller. Den saken skall arbetsmarknadsstyrelsens institutioner åstadkomma. Inte minst när det gäller de partiellt arbetsföra och handikappade är det svårt att skapa möjligheter för ett meningsfyllt arbete. Det är inte lätt, och av den orsaken behövs det folk för att lösa dessa frågor. De inspektörer som nu begärs skall ha speciell kapacitet just för att lösa dessa särskilt intrikata frågor som många gånger uppkommer när det gäller att skaffa ett lämpligt arbete för en handikappad. När han, som herr Söderberg mycket riktigt säger, har fått arbetsprövning och arbetsträning gäller det att ordna ett arbete. Det skall dessa inspektörer göra som vi nu begär att få.

Herr talman! Herr Gustafsson sade att jag skulle förmena honom att syssla med sådant som han inte borde ägna sig åt. Så är inte fallet, herr Gustafsson, utan vad jag menar är att han borde ägna sitt intresse inom det område där man kan göra de bästa grundinsatserna i detta sammanhang, och det är faktiskt ute i länen. Jag vill påpeka för herr Edström att det inte är arbetsvårdsinspektörerna som skall skaffa arbete åt de handikappade, ty detta är den ordinarie arbetsförmedlingens uppgift. Det är först i och med att arbetsförmedlingen misslyckas med att skaffa arbete åt vederbörande, d.v.s. när det visat sig att den handikappade icke passar ute i det normala arbetslivet, som man måste sätta in skyddad verksamhet. Därvidlag har vi ute i landstingen och i primärkommunerna en väsentlig uppgift i att se till att dessa skyddade verkstäder finns. Därför räcker det inte med tjänstemännen på länsarbetsnämnderna, utan det väsentliga är att vi skapar förutsättningar för de handikappade att efter arbetsträning och arbetsprövning erhålla meningsfylld sysselsättning. Detta måste tyvärr oftast ordnas ute på de skyddade verkstäderna, eftersom så många av de handikappade inte orkar med takten i det vanliga arbetslivet.
Herr talman! Eftersom herr Söderberg var så generös i sitt första anförande att han instämde både med herr Edström och med mig, skall jag be att få kvittera med att framhålla att jag visst tror att problemet i mycket ligger på det plan som herr Söderberg pekar på. Men herr Söderberg har gjort det något besvärligt för sig. Han upplyste kammarens ledamöter om att jag inte är landstingsman, och med hänsyn till detta skulle jag egentligen inte behöva någon sådan uppmaning från herr Söderberg, som jag tyckte mig utläsa ur hans anförande. Vidare vill jag bara utan att dra in någon som helst partipolitik i detta sammanhang erinra om att det i Västerbottens län fram till 1966 års val fanns en socialdemokratisk majoritet.

Herr talman! Det förelåg en dissonans mellan herr Söderberg och mig när han framhöll att det var så viktigt att i stor utsträckning bygga ut de skyddade verkstäderna. Jag har precis motsatt uppfattning, — Visst behöver vi skyddade verkstäder, men den ordinarie arbetsvårdens uppgift skall vara att med hjälp av den speciella arbetskraft den har till sitt förfogande — inte minst genom dessa inspektörer — dessutom söka ge de handikappade möjligheter att få sysselsättning även i det ordinarie arbetslivet. Det är detta vi skall sträva efter. Visst behöver vi skyddade verkstäder för de handikappade; men vi skall sträva efter att behöva sådana i så liten utsträckning som möjligt, ty det är alltid lyckligare för den handikappade att slippa utnyttja den skyddade verkstaden genom att få arbete i öppna marknaden.

Herr talman! Eftersom diskussionen har kommit in på ett litet bredare register, där bland annat landstingets insatser i detta avseende tagits upp, tyckte jag det var litet egendomligt att höra herr Edström säga att man egentligen inte var så angelägen att skapa fram skyddade verkstäder. Men det är ändå på det sättet, herr Edström, att det finns en rad människor som inte kan klara arbetet på en ordinarie arbetsplats utan måste ha tillgång till skyddad sysselsättning. Sedan jag lyssnat till herr Edström kan jag förstå vad en annan malmöhusbo sade i går vid en konferens, nämligen att i hans län har man tyvärr stor brist på skyddade sysselsättningar och liknande. Jag tror att man inte skall glömma att det inte bara är fråga om inspektörer o. d., utan det är över ett större fält som vi skall söka vägar för att åstadkomma arbete åt de handikappade. Till sist vill jag bara säga ett enda ord till herr Nils-Eric Gustafsson. Det måste vara en väldig olycka för honom att behöva ha samma källskrifter som folkpartisterna.

Herr talman! Det gäller även här arbetsvården för handikappade, i främsta rummet vad vi brukar beteckna som restarbetslöshet. Det är här inte minst fråga om den äldre arbetskraften, människor som närmar sig pensionsåldern och som riskerar att falla utanför de vanliga åtgärderna i fråga om arbetsvården. Omskolning och förflyttning till annan ort kan ibland av olika skäl inte komma i fråga. Företagsutbildning på den egna orten är ofta men inte alltid en möjlig utväg. Dessa människor bör emellertid inte lämnas ohjälpta. Samhället bör ha både råd och skyldighet att tillse att de inte blir offer för rationaliseringsåtgärder och strukturförändringar inom industrien, som nu tyvärr ofta sker. Antalet fall är naturligtvis inte så stort, men det finns inte något skäl att lämna dem ohjälpta. Arbetsmarknadsstyrelsen har tagit upp detta problem och ur den synpunkten föreslagit en utsträckt verksamhet. Det gäller här främst att utsträcka näringshjälpen till att även omfatta två eller flera handikappade som gemensamt startar ett företag samt även ensamstående kvinnor som på grund av ålder eller lokal bundenhet är svårplacerade på arbetsmarknaden. Det är detta arbetsmarknadsstyrelsens förslag som tagits upp i två motioner, I: 279 och II: 367 och som reservanterna nu i sin tur har tagit upp. Reservanterna anser det angeläget att snarast öka försöksverksamheten till förmån för denna kvinnliga arbetskraft. Med denna motivering vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det är en ny handikappsdebatt som vi nu har begynt och som kan sägas vara en fortsättning på den som vi för en stund sedan avslutade. går nu näringshjälp försöksvis enligt vissa bestämmelser. I folkpartimotionen nr 367 i andra kammaren föreslås en utvidgning av försöksverksamheten med näringshjälp till att omfatta även ensamstående <:Ssvårplacerade kvinnor. Förslaget var ju också med i arbetsmarknadsstyrelsens petita. Motionärerna anser att en sådan verksamhet bör fylla en stor uppgift i vissa områden med utbredd kvinnlig arbetslöshet. Utskottet menar för sin del att försöksverksamheten innehåller en del tekniska moment som är lika vilken grupp som än blir berättigad till ett sådant stöd, och det är just sådana saker som man vill få erfarenhet av genom försöksverksamheten. I samma motion påstås att departementschefen vill få frågan prövad av handikapputredningen.

I ett cirkulärmeddelande till samtliga länsarbetsnämnder har = arbetsmarknadsstyrelsen gett anvisningar för arbetsvårdens medverkan i statskontorets undersökning av arbetsvårdsbehovet. I den pågående översynen av arbetsmarknadsverkets organisation ingår ett försök att kartlägga arbetsvårdsbehovets omfattning och struktur. Denna kartläggning utförs i samverkan mellan statskontoret, statistiska centralbyrån och arbetsmarknadsstyrelsen. Undersökningen delas upp i två etapper. I den första etappen skall presumtiva arbetsvårdsbehövande spåras upp genom ett antal tilläggsfrågor till en av de reguljära arbetskraftsundersökningarna.

Första etappen är slutförd, och en andra etapp skall fortsätta. Innan denna försöksverksamhet är avslutad, har i varje fall majoriteten inom utskottet ansett att den kan följa det förslag som föreligger i propositionen under denna huvudtitel. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag vill erinra om att allt vad vår avdelningsordförande här har sagt känner ju också arbetsmarknadsstyrelsen till. Trots detta har arbetsmarknadsstyrelsen föreslagit att det skulle ske en utvidgning av försöksverksamheten med näringshjälp. Arbetsmarknadsstyrelsen vet också att handikapputredningen pågår. Styrelsen anser i alla fall att det vore lämpligt med en sådan utvidgning som här föreslås, och det anser också reservanterna.

Herr talman! När ett enhälligt utskott tillstyrker en motion här man bara att tacka och ta emot. Om jag ändå har tillåtit mig att begära ordet under denna punkt, beror det på att jag uppfattar utskottets ställningstagande i frågan, om inte som en milstolpe så åtminstone som ett vägmärke. Det är ett uttryck för att vi är på väg ut ur ett oskuldstillstånd, där vi länge i våra inre mellanhavanden, i vårt sätt att organisera vårt samhälle har kunnat förutsätta att vi alla i stort sett är av samma sort, med samma språk och i huvudsak samma kulturella och religiösa bakgrund. Den starka invandringen till vårt land, som kan väntas fortsätta under kommande år, ställer oss inför helt nya och främmande problem. Vi tvingas överväga om vi skall ha något slag av minoritetspolitik och vilken innebörd en sådan politik i så fall skall ha. Vi är väl allmänt överens om att huvudlinjen i vår politik gentemot invandrarna skall vara att så snabbt som möjligt inpassa dem i samhället. Men därmed är inte alla problem lösta. Vi kan inte undgå att märka hur dessa invandrargrupper visar en mycket påtaglig strävan att på olika vägar bevara mycket av sin speciella egenart på språkliga, religiösa och kulturella områden. Vi ställs här inför allvarliga och besvärliga avvägningsproblem när det gäller att inta en attityd till sådana strävanden. Det är problem som har väckt mycken uppmärksamhet i den offentliga debatten. Jag tycker det är glädjande att utskottet också finner problemen värda en ordentlig genomlysning och jag yrkar, herr talman, med tacksamhet bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Vid punkten 5 föreligger en reservation till förmån för ett motionsledes framfört förslag, som innebär att anslaget till vissa kostnader för civilförsvarsutbildning m.m. minskas med en miljon kronor. Motionärerna anser att kostnaderna för s.k. självskyddsutbildning bör kunna minskas, om man i större utsträckning går in för att meddela sådan utbildning genom televisionen. Man skulle därmed också nå fler personkategorier, vilka ur beredskapssynpunkt bör erhålla sådan utbildning. I reservationen anvisas även andra vägar att ge ifrågavarande utbildning till en bredare allmänhet. Sålunda föreslås bl.a. utgivandet av en broschyr i massupplaga, och man rekommenderar praktiska kurser i samverkan med frivilligorganisationerna på området.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

Herr talman! Utskottet säger sig ha inhämtat att flera av de kurser som ingår i självskyddsutbildningen syftar till att lära ut vissa personliga färdigheter och att detta torde fordra övning under ledning av en instruktör. I själva verket rör det sig om bara tre slag av självskyddskurser, nämligen dels kurser i personligt skydd, som anordnas av Sveriges civilförsvarsförbund, dels kurser i brandförsvar, som anordnas av Svenska brandförsvarsföreningen, dels ock slutligen kurser i olycksfallsvård, som anordnas av det Svenska röda korset. Det är inte fråga om några mera omfattande kurser. Kursen i olycksfallsvård omfattar sex lektionstimmar och de båda övriga fyra lektionstimmar vardera. Varje lektionstimme omfattar 45 minuter. Vid två av dessa kurser, brandskyddskursen och kursen i olycksfallsvård, är det fråga om sådana personliga övningar som utskottet talar om. Den tredje kursen däremot, kursen i personligt skydd, som är den vanligaste, omfattar bara teoretisk undervisning. Inga praktiska övningar ingår således i denna kurs. Om vi ser på deltagarantalet finner vi att under verksamhetsåret 1965/66 deltog i det närmaste 99000 personer i kurserna i personligt skydd, medan kurserna i olycksfallsvård och brandskydd sammanlagt hade bara 75 000 elever. Av antalet lektionstimmar i kurserna, som kanske är mera rättvisande för en jämförelse därför att kurserna har olika längd, föll 50 procent på kurser i personligt skydd och 50 procent på de båda övriga kurstyperna. Till kurserna i personligt skydd utgick bidrag med i runt tal tre kvarts miljon kronor under samma verksamhetsår. Som jag nämnde omfattar kurserna i personligt skydd inga personliga övningsmoment. Huvuddelen av kurstiden upptas av att visa stillfilmer med intalad text. Inte mindre än fem sådana filmer ingår i varje kurs. Bara en mindre del av tiden ägnas åt direkt muntlig undervisning. Under en av de fyra lektionerna ges tillfälle att ställa frågor — i mån av tid, står det försiktigtvis i programmet. Jag har själv haft tillfälle att med ett par års mellanrum gå igenom två sådana kurser. Den erfarenhet som jag fått därigenom har inte gjort mig övertygad om att kurserna är upplagda på det mest ändamålsenliga sättet. Det är ingen tvekan om att motsvarande utbildning i TV skulle kunna läggas upp på ett helt annat, mera levande och intresseväckande sätt, varigenom utbildningen skulle bli avsevärt mera effektiv samtidigt som den skulle nå betydligt fler. Av upplysningar som jag fått framgår att en mycket stor del av eleverna i de kurser det är fråga om är skolungdomar, som genomgår utbildningen under vanlig lektionstid. Många av dessa ungdomar — den manliga delen — kommer inom ganska kort tid att fullgöra sin värnpliktstjänstgöring, där de får en god utbildning i dessa stycken. Man frågar sig om det verkligen är så angeläget att vända sig just till dem med dessa kurser. Kanske kan det också anses vara en skolans egen uppgift att meddela sina elever elementär utbildning i varje fall i personligt skydd. TV:s programledning har sagt att man bara under extraordinära förhållanden kan åtaga sig en utbildning i personligt självskydd med motivering att ett sådant engagemang skulle strida mot de principer som gäller för televisionens verksamhet. Uttalandet är ägnat att förvåna. Det är dock en mycket angelägen sak det gäller, nämligen att på så effektivt sätt som möjligt ge svenska folket elementär kunskap i hur man beter sig om kriget skulle komma över oss. Om detta inte skulle vara en uppgift för TV, bör vi på lämpligt sätt se till att det blir det. Om inte Sveriges Radio kan engageras för denna uppgift menar reservanterna att man kan klara sig med massdistribution av en broschyr i ämnet — det gäller här fortfarande personligt skydd, inte brandskydd eller olycksfallsvård. De antyder också andra vägar för att tillgodose det utbildningsbehov som det är fråga om. Herr talman! Jag anser att det är fullt möjligt att ordna utbildningen i personligt självskydd på ett både billigare och effektivare sätt än som nu sker och att anslaget till anordnande av självskyddskurser därför kan nedsättas med en miljon kronor såsom reservanterna föreslagit.

Herr talman! En borgerlig trepartimotion i andra kammaren och en motion i denna kammare av herr Isacson och mig har önskat ge 200 000 kronor mer till självskyddsutbildningen än vad Kungl. Maj:t föreslagit. Motiveringen till detta överbud, som i själva verket är en halvering av civilförsvarsstyrelsens äskanden om ytterligare 400 000 kronor, är enkel och enligt vår mening mycket hållbar. Självskyddsutbildningen skall stödjas enligt riksdagsbeslut. Utbildningen är billig för staten genom frivilligorganisationernas medverkan. Kunskaper av denna art stärker försvarsviljan. Efterfrågan på kurser har blivit så stor att bidragsmedlen icke räckt. Trots att tre kvarts miljon svenskar fick denna utbildning under första femårsperioden är det långt kvar till målet, att nå varje vuxen svensk. Det är vår motivering i koncentrat. I det här sammanhanget skulle jag vilja passa på att göra en liten deklaration. Jag har en fast anställning i civilförsvarets krigsorganisation.

Jag hoppas att i vart fall inom riksdagen denna attityd är utrotad genom saklig information om dagens nya civilförsvar. Ett bifall till vår motion skulle, förutom den nytta pengarna kommer att göra, även vara en välmotiverad uppmuntran för Röda korset, Brandförsvarsföreningen och Civilförsvarsförbundet, och av dessa organisationer även tolkas som ett tack för hittills utfört arbete. Beträffande vad herr Tistad nyss anförde är det naturligtvis helt riktigt att undervisningen skulle kunna effektiviseras genom TV:s medverkan. Nu är det ju helt klart att vi i vart fall inte under det budgetår det här beslutet avser kan vänta oss en sådan medverkan, varför jag alltså tyvärr konstaterar att vi inte omgående kan få hjälp den vägen.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
Herr talman! Föreliggande ärende gäller en liten men inte betydelselös civilförsvarsfråga. I motioner från centerpartiet och folkpartiet har i besparingssyfte föreslagits att viss utbildning i självskydd skall meddelas i TV i stället för vid kurser. Samma tanke föresvävar utskottets reservanter, men då dessa känner till att TV:s programledning inte är beredd till dylika arrangemang under ordinära förhållanden, nämner reservanterna dessutom massdistribution av en broschyr som en möjlighet. En motion från högerhåll — den som herr Lundberg nu talade för — om en höjning av anslaget har däremot in te fått något stöd i utskottet, och jag må säga, att det som föreslås i denna motion är något av en halvmesyr. Civilförsvarsstyrelsen har äskat en förhöjning av anslaget med 400 000 kronor, medan motionärerna har stannat på mitten och halverat summan till 200 000 kronor. Herr Lundbergs uttalanden om civilförsvaret och kvaliteten på dess verksamhet kontrasterar på ett välgörande sätt mot herr Tistads yttrande om kurserna, som han tydligen fann bristfälliga och därav drog slutsatsen att de inte skulle gå av stapeln. Då hyser jag större sympatier för herr Lundbergs resonemang. Är det något som brister, skall man väl försöka förbättra kurserna. Utskottet, som betonar självskyddsutbildningens betydelse och pekar på nyligen vidtagna åtgärder för att nå fiera med denna utbildning, tror inte alt kurser syftande till att lära in personliga färdigheter med full effekt kan inhämtas utan instruktörs personliga medverkan och biträder därför Kungl. Maj:ts förslag, som ger utrymme härför. Herr Tistad talade om att en del av de personer som kallas till kurser så småningom kommer in till värnpliktsutbildning. Det är klart att de väl då får lära sig en del nyttiga saker även i detta avseende, men när herr Tistad kammade hem det som motiv för sitt yrkande var han i varje fall ingen damernas riddare.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
Herr talman! Jag vill bara ge en replik till utskottets talesman. Jag har inte föreslagit att denna utbildning skall upphöra. Jag har föreslagit att den skall ersättas med en mera effektiv utbildning.

Tillfälle att ställa frågor ges på en av de fyra Ilektioner som kursen omfattar, och endast under i huvudsak en lektion förekommer muntlig undervisning av instruktören.

Herr talman! Vid denna punkt föreligger ännu en reservation med syfte att åstadkomma besparingar i statsbudgeten. — Reservanterna hemställer att anslaget till vissa skyddsrumsanläggningar minskas med 2 miljoner till 1,6 miljon kronor. Det av departementschefen äskade anslaget är till väsentlig del avsett att användas för att iordningställa och komplettera utrymmen för vissa statliga myndigheter i civilförsvarets ledningscentraler. Här gäller det alltså allmänna byggnadsarbeten som man i dagens läge har skäl att behandla med största återhållsamhet. Dessutom är frågan om civilförsvarets fortsatta uppbyggnad föremål för prövning av 1965 års försvarskommitté; också det kan utgöra skäl för att uppskjuta ifrågavarande byggnadsarbeten. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2.